Herr talman! Kjell Jansson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta om väg 77 och när jag avser att se till att väg 77 kommer att byggstartas. Satsningen på väg 77 i Stockholms län ingår i länsplanen för regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029, och utbyggnaden ligger i planen med planerad byggstart 2022. Eftersom väg 77 ingår i länsplanen är det en fråga för dialog mellan Region Stockholm och Trafikverket.

Herr talman! Statsrådet Tomas Eneroth! Skälet till att jag tar upp denna debatt är att det finns en stor frustration i min hemkommun över att vägen aldrig blir byggd. Den har varit under planering i många år. Väg 77 ingick i länsplanen för Stockholms län, som beslutades 2008. Den var ett av objekten i det så kallade Cederschiöldpaketet. Väg 77 är det enda objektet i planen från 2008 som inte har genomförts. Varje år dör i genomsnitt en person på den här vägen, som är väldigt smal och krokig. Man har på delar av vägen satt ned hastigheten till 50, men det kanske inte efterlevs av alla - det finns de som kör fort där också. Väg 77 är en strategisk väg. Den knyter inte minst ihop Mälardalen och Kapellskärs hamn, och mycket gods som ska till Mälardalen, Västerås, Örebro, Karlstad etcetera går den vägen. Den här vägen är alltså väldigt viktig, och dessutom är den en koppling mellan Norrtälje och Arlanda. Norrtälje kommun är stor i dag; vi är 64 000. Det är alltså en oerhört viktig väg. Norrtälje kommun har under de här 14 åren legat på för att få detta byggt, och Trafikverket har förhalat och dragit på det. Man har tagit fram tre olika förslag på dragningar. Det måste man troligen göra av planskäl, det vill säga ha olika alternativ. Meningen var också att vägen skulle byggas som en 100-väg, men det har sakta men säkert malts ned av tjänstemännen på Trafikverket. Nu ska nollalternativet gälla på dragning, efter alla år. Det innebär att man i princip kommer att bredda vägen och kanske göra den lite rakare på en del ställen där det är väldigt kurvigt. Halva vinsten, att minska körtiden, har prioriterats ned. Man ska ha en 80-väg i dag, inte en 100-väg. Det gör ju att det inte kommer att bli särskilt mycket bättre; vägen blir möjligen lite trafiksäkrare än den har varit, men det är den enda förbättringen. Förslagen har varit ute på samråd vid ett flertal tillfällen, och kommunens åsikter har fått mycket lite gehör - mycket lite. Det stod i Norrtelje Tidning i förra veckan att Trafikverket efter 14 år har meddelat att man ska handla upp konsulter för att göra en upphandling. Nu, efter 14 år, ska man handla upp konsulter. Ska det behöva ta 14 år att komma dit, herr talman? Anser ministern att det är okej att det tar 15 år till upphandling av konsulter? Trafikverkets projektledare säger i Norrtelje Tidning att byggstart för etapp 1 blir tidigast årsskiftet 2023/24. Etapp 2 blir tidigast 2025. Det är 17 år efter beslut. Avser ministern att ta upp detta med Trafikverket? Det känns som att det är ganska dysfunktionellt på Trafikverket när det gäller att få verkställighet i beslut. Det är så smalt på vissa partier av den här vägen att lastbilarnas backspeglar slår i varandra. Jag stannar där, herr talman.
Herr talman! Tack för engagemanget, Kjell Jansson! Det finns nu väsentligt mer resurser för infrastruktur än vad det fanns på den tiden då man tecknade avtalet för den här vägen. Det var Carl Cederschiöld som hade alliansregeringens uppdrag att förhandla, och 2007 skrev man ett avtal där man förvisso - det är viktigt att komma ihåg - bedömde att vägen skulle kunna genomföras efter 2019. Redan då var alltså de regionala företrädarna och Carl Cederschiöld medvetna om att detta låg ganska långt fram i tiden. Sedan är det så att detta är ett ansvar som ligger på länsplaner. Kjell Jansson får gärna vända sig till Iréne Svenonius, Kristoffer Tamsons eller de regionala företrädare i Stockholmsregionen som ansvarar för länsplanens genomförande ihop med Trafikverket i regionen. Det är faktiskt en förhandlingsfråga. Från regeringens sida har vi skjutit till mer pengar till länsplanerna, och nu senast ställer sig riksdagen - dock inte Kjell Janssons parti, men riksdagen som helhet - bakom en ram på närmare 900 miljarder kronor där vi bland annat ökar resurserna för att just länen ska kunna göra mer insatser. Detta är alltså inte en sak som regeringen förfogar över utan en sak som regionen förfogar över. Kjell Jansson är varmt välkommen att vända sig till regionen för genomförandet av länsplaner.
Herr talman och infrastrukturminister Eneroth! Jag är fullt medveten om detta. Anledningen till att jag tar upp frågan är att jag tycker att styrningen av Trafikverket är för svag. Regleringsbreven är för tunt skrivna, och det behövs mycket tydligare styrning. Verket kör lite fritt valt arbete, är bilden vi har här i länet. Ett problem är upphandlingarna, med långa processer och mycket krav som kan ifrågasättas. Däremot är det dåliga krav vad gäller genomförande. Sommarhalvåret borde man ju kunna köra tvåskift jämt, när det är ljust dygnet runt. Vi har många vägbyggen som står still på fredagarna - då är det inte en människa där och jobbar - och hela helgerna. Sedan kommer de på måndagsmorgonen igen och kör till torsdagskvällen. Det tycker jag faktiskt inte är okej om man ska verkställa ett projekt och få fram trafiken så att det fungerar. Vi har en bro på Furusundsvägen, där jag bor. De har hållit på med den bron sedan den 1 maj - eller om det var den 2 maj de började - och de blev klara nu i veckan. Det är en liten bro, kanske 150 meter lång. Det är sanslöst att det ska ta sådan tid. Där var heller inte en människa och jobbade på fredagarna; då var det tydligen röd dag i Trafikverkets värld. Det som behövs är att Trafikverket reformeras och styrs upp, med bättre regleringsbrev för att få ordning på verksamheten och stopp på miljardrullningen i fördyrade kostnader. Det är vad som sker i dag: Vartenda bygge blir fördröjt och fördyrat - överallt. Det gäller inte bara Förbifart Stockholm, utan det gäller i princip vartenda bygge.
Herr talman! Jag vill bara korrigera ett par saker. Det är som sagt länets representanter som har att föra dialog med Trafikverket och då komma överens om vilka tidsplaner för genomförandet som ska finnas. Det är faktiskt två parter, och där är Kjell Janssons eget parti i allra högsta grad ansvarigt. Det vore alltså välkommet om kritiken riktades dithän. Det andra är att vi naturligtvis alltid är oroade över fördyringar när sådana sker. Vi har nyligen haft en debatt här om Förbifart Stockholm, som blev fördyrad och där vi arbetar med Trafikverket för att se på kostnaderna. Det är ändå en fördyring som ter sig relativt liten i relation till den väldiga fördyring som sker i regionens egna projekt för tunnelbanebygget - närmare 9 miljarders fördyring. Det handlar faktiskt om hur man styr upp och säkrar samt hur man har kostnadskontroll. Där finns uppenbarligen väldigt mycket övrigt att önska när det gäller regionens styrning av olika infrastrukturprojekt. Jag tror alltså att det finns ett eget ansvar i Stockholmsregionen, inte bara för genomförandet av väg 77 - som jag tycker är angeläget - utan naturligtvis också för vilken kostnadskontroll man har på sina infrastrukturinvesteringar. Jag tycker att det är angeläget att vi satsar mer på både vägar och järnvägar och på infrastruktur i landet, och det är därför en socialdemokratiskt ledd regering har fått riksdagens stöd för närmare 900 miljarder kronor i investeringar. Moderata samlingspartiet hade i sitt budgetförslag 30 miljarder mindre för satsning på nya vägar. Det hade inte underlättat förutsättningarna för väg 77 eller andra insatser i landet.
Herr talman! Det är också så - och det vet ministern - att Moderaterna är emot de höghastighetståg som regeringen har med i sin nationella plan. Så mycket pengar anser vi inte att man ska slösa bort för att transportera ned folk till Malmö-Köpenhamnsregionen. Syftet med höghastighetstågen är att ta ihjäl Arlanda. Det är det enda syftet som finns. Höghastighetståg behövs inte i det här landet; se till att befintlig järnväg fungerar i stället, med X2000 överallt! Visst är det så att regionen är ansvarig - absolut. Men Trafikverket är, som många statliga verk, en rätt sluten organisation. Man tar inte till sig det som sägs när kommunalråden uppvaktar verket. Man lyssnar inte utan slår ifrån sig. Det är inte bra. Jag anser trots allt att Trafikverket behöver reformeras. Det behövs mer lyhördhet och en översyn av upphandlingar för att objekt ska genomföras snabbare. Nu blir många objekt fördyrade och framflyttade, vilket tränger undan nya byggen av både vägar och spår. Här finns alltså en hel del att göra, och det finns också mycket att göra för att förbättra underhållet. Man sänker hastigheterna på stora Europavägar, bland annat E14 uppe i Åre, till 80 kilometer i timmen. Det förstår väl även ministern att den som ska åka från Sundsvall till Åre inte kan ligga i 80 på en stor, bred väg. Folk blir ju brottslingar - de kör för fort. En bred väg bjuder in till det. Se till att underhållet fungerar!
Herr talman! Denna debatt handlar om väg 77. Jag noterar att Kjell Jansson hellre skyller på myndigheter än ser till att man i regionen tar sitt ansvar. Det är en olycklig tendens, och jag hör den allt oftare från moderata företrädare. Vi borde stå upp för offentliga företrädare som säkert gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns för att hitta bra och konstruktiva lösningar ihop med regioner och kommuner. Ansvaret vilar som sagt i allra högsta grad på, i detta fall, regionen. Den har resurser och förutsättningar att genomföra det här. Regeringen har sett till att just Region Stockholm får mer pengar i länsplanerna. När det gäller den slängiga argumentationen om höghastighetståg och liknande ska vi komma ihåg att i den nationella planen finns i huvudsak tre objekt. Det är Göteborg-Borås, Lund-Hässleholm och Ostlänken. Det är dessa som utgör kostnaden för nya stambanor för höghastighetståg. Jag har försökt att få svar från moderata företrädare på om de är motståndare till sträckorna Göteborg-Borås, Lund-Hässleholm eller Ostlänken. De regionala företrädarna, till exempel Johnny Magnusson i Göteborg, Carl Johan Sonesson i Skåne och Niklas Borg och andra i området utmed Ostlänken, är starka förespråkare av dessa satsningar. Är det Stockholmsmoderaterna och partiledningen som inte ser det regionala intresset ute i landet av att få mer kapacitet på järnvägen, vidga arbetsmarknaderna och stärka möjligheterna i Västsverige, södra Sverige och längs Ostlänken? Till och med Stockholmsregionen måste ändå inse att man tjänar väldigt mycket på detta i både regionen och hela Sverige.